Herr talman! Herr Axel Georg Pettersson har frågat om jag har observerat att åtskilliga värnpliktiga inte har praktiska möjligheter att utnyttja fri hemresa i samband med julledigheten till följd av inskränkningar i rätten att resa på militärbiljett under vissa dagar. En viss samordning av civila och militära resor under högtrafikperioder finns sedan länge. Som ett led i denna samordning har överbefälhavaren och statens järnvägar bestämt att fria hemresor för värnpliktiga i princip inte skall påbörjas någon av dagarna den 19 och 23 december 1969 eller den 6 januari 1970. Dagarna bestämdes och meddelades för mer än ett år sedan. Förbandens planering för de fria hemresorna innebär alltså att man undviker att låta sådana resor påbörjas under de överenskomna dagarna. Om detta inte är möjligt kan förbandschef och driftdistriktscehef komma överens om undantag från huvudregeln. Alla är inriktade på en smidig tillämpning för att samordningen inte skall ge några nackdelar för de värnpliktiga. Såvitt jag vet har den heller inte gjort det.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Enligt de uppgifter som lämnats mig har SJ:s centralförvaltning, som herr statsrådet också anförde, utfärdat direktiv om att militärbiljett — jag understryker detta — inte får utnyttjas någon av dagarna den 19 och 23 december 1969 och den 6 januari 1970. Som också framgår av herr statsrådets svar har dessa direktiv utfärdats i samråd med de militära myndigheterna. Det är även detta som ligger till grund för min fråga. Om en värnpliktig i samband med övningsuppehållet under helgerna däremot i likhet med SJ:s övriga trafikanter beställer, planerar och själv bestrider kostnaderna för sin hemresa, föreligger inte några som helst hinder för honom att resa dessa dagar. För mig framstår ett sådant förhållande som högst märkligt. Även om jag kan ha förståelse för att SJ och andra trafikföretag har besvärligheter att klara trafiken i samband med de stora helgerna, kan jag absolut inte inse att de värnpliktiga skall användas som en regulator för att minska trafikföretagens svårigheter. De värnpliktiga om några har behov av att så snabbt som möjligt från den tidpunkt då övningsuppehållet inträder få utnyttja sin ledighet som de säkerligen har emotsett med mycket stor förväntan. Principen måste väl ändå vara att de värnpliktiga med avseende på möjligheten att utnyttja sin ledighet behandlas lika i jämförelse med övriga trafikanter. Får jag tolka herr statsrådets svar så att förbandscheferna har reell möjlighet att tidigarelägga Öövningsuppehållets början och att även senarelägga tidpunkten för återinställelsen? Om en sådan tolkning är riktig, kvarstår ju ändå problemet med den lika behandling som de värnpliktiga har rätt att kräva. Skulle å andra sidan min tolkning av svaret visa sig vara fel, hoppas jag att herr statsrådet är beredd att medverka till att vi för framtiden får en rättvisare tingens ordning. De värnpliktiga gör ju i samband med fullgörandet av sin utbildning vissa personliga offer — det kan vi inte komma ifrån — men jag anser att de i detta avseende inte bör skiljas ut från övriga trafikanter bara därför att de råkar bära kronans uniform och reser på biljett som är utställd av militär myndighet.
Herr talman! Det gäller ju ändå här en praktisk angelägenhet som har fungerat under alla förhållanden. Jag har försökt att ta reda på om det har brustit i tillämpningen av bestämmelserna på detta område och om det har framförts några klagomål mot denna ordning. Vi har inte kunnat finna att det vid något förband framförts några klagomål. Personalvårdsbyrån i försvarsstaben som har undersökt detta säger att systemet fungerar bra och medverkar till en jämnare och lugnare passagerartrafik på SJ. Om en värnpliktig måste resa under någon av de dagar som man försöker hålla fria från militära resor, är det möjligt att träffa en överenskommelse om undantag från huvudregeln. Jag tror att vi även i fortsättningen bör försöka tillämpa samma praktiska anordning som har visat sig vara till fördel för både de värnpliktiga och SJ:s övriga passagerare.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat chefen för finansdepartementet om han har för avsikt att anpassa det enligt herr Åkerlund för närvarande till 56 000 kronor maximerade beloppet för frivillig pensionsförsäkring i riksförsäkringsverket till ett mot penningvärdeförsämringen svarande högre kronbelopp. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I de former av statlig frivillig pensionsförsäkring som herr Åkerlund åsyftar med sin fråga får summan av de premier som har inbetalats för en och samma persons räkning för närvarande uppgå till maximalt 68 000 kronor. Detta maximibelopp har gällt i ett antal år men torde fortfarande i regel täcka behovet av sådana kompletterande pensionsförmåner som den frivilliga pensionsförsäkringen avser. En omprövning av beloppsgränserna inom den frivilliga pensionsförsäkringen är dock aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min enkla fråga. Jag måste konstatera att det var förargligt för mig att jag angivit fel siffra i min fråga. Det visar att man aldrig kan vara tillräckligt noggrann när man skall kontrollera sifferuppgifter. Emellertid ändrar det ingenting i sak i frågan. Det framgår också av svaret att statsrådet anser att en omprövning av beloppsgränserna är aktuell. Anledningen till att jag ställt frågan är — vilket jag är övertygad om att statsrådet har förstått — det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta på förslag från bevillningsutskottet om ändrade regler för pensionsförsäkring, vilka till sin konsekvens måste innebära att konkurrensförhållandena gentemot de utländska försäkringsbolagen blir andra än tidigare varit fallet. Jag ber än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Hernelius har i en interpellation den 26 november citerat ett brev av den 17 oktober från pressattachén vid svenska FN-delegationen till en politisk kommentator i New York, i vilket innebörden av det planerade svenska biståndet till Vietnam anges i fem punkter. Interpellanten ställer frågan huruvida jag anser, att de fem punkterna i nämnda brev av den 17 oktober till alla delar fortfarande äger giltighet. Mitt svar är att de fem punkterna i brevet fortfarande äger giltighet. I den första punkten redovisades den planerade fördelningen mellan gåvor och lån. I mitt anförande vid den socialdemokratiska partikongressen nämnde jag beträffande biståndets storlek, att regeringen planerar bistånd och krediter på över 200 miljoner kronor till Nordvietnam att utgå under tre år. Diskussionen om Vietnambiståndet i Förenta staterna kom därvid att röra sig kring motvärdet till 200 miljoner kronor eller 40 miljoner dollar, som angivits i svarsbrevet. Vid ett möte i Uppsala den 11 november ställde en av de närvarande frågan, om det var riktigt att den exakta storleken av biståndet skulle uppgå till 225 miljoner kronor. Jag bekräftade då, att detia var den summa som regeringen avsåg att föreslå riksdagen för bistånd till Nordvietnam och vars storlek jag antybt i talet vid partikongressen. Den första tredjedelen av denna summa kommer, under förutsättning av riksdagens bifall, att vara tillgänglig den 1 juli 1970, nästa tredjedel den i juli 1971 och den sista tredjedelen den 1 juli 1972. En tredjedel av beloppet avses utgå som gåva och två tredjedelar som krediter. I den mån de för resp. budgetår tillgängliga medlen utnyttjas för humanitära ändamål kan de tas i anspråk när som helst efter den 1 juli 1970, i övrigt först sedan Vietnamkriget har upphört.

Herr talman! Till hans excellens herr utrikesministern vill jag framföra mitt tack för svaret. Kanske kunde det ha kommit i samband med att vi i denna kammare behandlade utrikesutskottets utlåtande nr 14 om Vietnamhjälpen, men det var väl något som kom i vägen. Jag vill även framföra mitt tack för innehållet så till vida som hans excellens utrikesministern konstaterar såsom svar på min fråga, att de fem punkterna i det i interpellationen redovisade brevet fortfarande äger giltighet. I och för sig är ju detta ganska naturligt. Om ett officiellt meddelande lämnas utåt för några veckor sedan, riktat till opinionen i ett annat land, rörande en omdiskuterad fråga, är det självklart att en ansvarsmedveten regering inte kan springa ifrån det uttalandet kort tid efteråt. Det vore ju ganska orimligt, givetvis såvida inte något alldeles särskilt har inträffat. Vad en regering har sagt, direkt eller indirekt, måste givetvis ha ett visst värde en tid framåt och så länge nämnda regering sitter. Mot den bakgrunden kan man också säga att det då väl var en underlig fråga. Det är ju rätt självklart att regeringens ståndpunkt i december bör vara densamma som i oktober. Det kan jag hålla med om. Det är en underlig fråga, men det är faktiskt inte interpellanten som är upphovet till underligheterna utan hans excellens herr utrikesministern. Jag vill fästa uppmärksamheten på att jag i interpellationen har frågat om de fem punkterna i brevet av den 17 oktober till alla delar fortfarande äger giltighet. I svaret utelämnar excellensen orden »till alla delar». Han säger att de fortfarande äger giltighet, och jag fattar svaret så att de i det väsentliga äger giltighet. Ändringar har tydligen ändå skett. Den första och mest tydliga ändring som man observerar är ju att summan 40 miljoner doilar i en replik vid någon form av stormöte med FNL i Uppsala, anordnat av arbetarkommunen i Uppsala, ändrades till 43 miljoner dollar. Det har i debatten sagts att det inte var den siffran som ändrades, utan det var siffran 200 miljoner, i talet inför partikongressen uttryckt så: »över 200 miljoner kronor». Ja, det är riktigt, 40 milioner dollar blir över 200 miljoner kronor; i nuvarande kurs blir det ungefär 206 miljoner kronor. Ordet »över» var således fullt befogat. Men jag har aldrig någonstans sett »över 40 miljoner dollar» — icke heller i detta brev. I Uppsala blev det plötsligt 5 miljoner till i dollar, vilket gör ungefär 25 miljoner svenska kronor. Nu säger kanske utrikesministern att det där är en sådan bagatellsumma — det är kaffepengar, för att låna ett uttryck, tillagt en kollega i regeringskretsen — men jag tror inte att riksdagen eller folk i allmänhet ser på 25 miljoner kronor som kaffepengar eller som en summa som man över huvud taget inte noterar. Om man har nämnt siffran 40 miljoner dollar för den utländska opinionen så är det klart att 45 miljoner dollar, d. v. s. ekvivalenten till 225 miljoner svenska kronor plus kursdifferensen som väl ökar på med 6 å 8 miljoner, måste innebära en viss ändring. Därtill finns det vissa anföranden av utrikesministern som enligt referaten jag reserverar mig för riktigheten av dem — från Uppsala och från Malmö kanske också väcker en smula tvekan. Enligt ett referat i Arbetet — jag citerar alltså en näraliggande källa — skulle regeringen den 1 juli under förutsättning av riksdagens bifall kunna inleda både kreditgivningen och den humanitära hjälpen. I svaret i dag står det att det är den humanitära hjälpen som skulle kunna börja den 1 juli, fortfarande under förutsättning av riksdagens bifall. Men enligt Malmöreferatet var det alltså fråga om både kreditgivningen och den humanitära hjälpen. Nu säger väl utrikesministern att den humanitära hjälpen även kan ha form av krediter. Ja, visst kan den ha det. Men varför denna oklarhet i uttryckssättet? Varför denna glidning och denna skridning i talekonsten alltefter det auditorium som utrikesministern talar inför eller den opinion som utrikesministern vänder sig till? Kan vi ändå inte komma överens om att det har varit nog med missförstånd i fråga om Sveriges officiella hållning i denna fråga? Det är inte min avsikt att riva upp månadsgamla sår — det nyttjar ingenting till. Det försiggick ju för några veckor sedan en remissdebatt där hans excellens herr utrikesministern redogjorde för sin ståndpunkt och vederbörligen bemöttes av talare från oppositionen. Jag vill bara erinra om att talet på partikongressen, både det som sades och inte sades, och efterföljande presskonferenser vållade ett betydande mått av oklarhet. Försöken att i en artikel i en dagstidning i Stockholm nå got klargöra läget var inte heller lyckosamma. De var inte mer lyckosamma än att utrikesdepartementet måste i särskilda depescher förklara vad som var nyckelorden i denna artikel, vilket faktiskt hade undgått läsarna i betydande utsträckning. Oklarheten var sådan att utrikesutskottets ärade ordförande, till någon ringa del understödd av hans fotfolk bland ledamöter och suppleanter i samma utskott, hade det ganska bekymmersamt när det gällde att inför vissa delar av den amerikanska opinionen lägga till rätta de då vållade missförstånden. Och så kom då detta brev, som jag har citerat i interpellationen och som ju gav klara besked. Men så far utrikesministern till Uppsala och späder på missförstånden, visserligen med småsaker, kan man säga, men missförstånden späddes dock på. Reaktionen i Förenta staterna har inte låtit vänta på sig, trots att utrikesutskottets ordförande fortsatt sin aktivitet och i telegram till sina fackföreningskolleger — eller i varje fall någon av dem — betonat att det han sade i oktober är giltigt även i november. Jag vill fråga utrikesministern: Är det inte onödigt att fortsätta att skapa missförstånd? Kan det vara en uppgift för en svensk utrikesminister?

Herr talman! Jag tänker inte gå i den snara som utrikesministern har utlagt — att diskutera konstgödsel eller inte konstgödsel. Jag tycker inom parentes sagt att det är Röda korset och andra organisationer som skall stå för humanitär hjälp. Finner man där att konstgödsel ingår i denna hjälp så är det väl så. Men däri ligger självfallet begränsningen. Det är under krigstid de internationella hjälporganisationerna som skall svara för detta och inte så mycket de olika regeringarna. Men det var en intressant upplysning utrikesministern nu lämnade. Han säger att han i Uppsala på fråga inte kunde förneka att hjälpen skulle bli 45 miljoner dollar, d.v.s. över 225 miljoner svenska kronor.

Jag utgår från att det gällde ett konseljbeslut, så att inte utrikesministern talade på egen hand i regeringens namn. Allvarligt talat, ärade kammarledamöter, är väl detta i alla fall inte det väsentliga i frågeställningen. Det väsentliga är det missförstånd som har uppstått. När det uppstår ett missförstånd kan vi ibland säga att det beror på en part, men det är väl oftast så, liksom när det uppstår samförstånd, att båda parter har sitt ansvar. Jag kan inte komma ifrån uppfattningen att utrikesministern och med honom regeringen har ett betydande ansvar för det missförstånd som i onödan har vållats rörande den svenska hjälpen till Vietnam, en hjälp som i övrigt inte har mött någon opposition från riksdagen, från den svenska opinionen, utan bakom vilken vi alla står samlade. Det är missförstånd som har skapats alldeles i onödan inte bara i ett krigförande land utan också bland våra nordiska grannländer, som har inbjudits att delta i ett gemensamt nordiskt arbete för uppbyggnaden av hela Vietnam men som trots detta ställs inför fullbordat faktum. Ännu allvarligare är — och jag vidgar nu mina reflexioner, herr utrikesminister — att jag tycker att den svenska utrikespolitiken i dess helhet under den senaste tiden inte har varit särskilt lyckosam. Jag vill erinra om EEC-förhandlingarna, vid vilka utrikesministerns partivän och vän, förhundskansler Willy Brandt, nyligen har sagt ifrån att Sverige nu får bestämma sig. Jag erinrar om Nordeksammanbrottet för några veckor sedan i Helsingfors, varvid kastanjerna inte ännu har kunnat krafsas ur elden utan ett uppskov och en försening har kommit till stånd. Detta lastar jag inte regeringen för, jag bara konstaterar det. Men än viktigare är det faktum att svensk utrikespolitik i dag inom betydande kretsar i våra grannländer och även i den övriga omvärlden icke betraktas såsom helt neutral. Man måste kunna lita på den politik vi valt. I detta hänseende syftar alltså vår utrikespolitik till att vinna och bibehålla stormakternas förtroende. Den som har sagt detta är utrikesminister Torsten Nilsson i ett tal inför Paasikivisamfundet i Helsingfors för några år sedan.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 Fortfarande citerar jag Torsten Nilsson i talet inför Paasikivisamfundet i Helsingfors. Jag tycker att det är ett otillfredsställande läge, herr talman, när en av de två supermakterna i världen under snart elva månader inte har funnit det med sina intressen förenligt att besätta sändebudsposten i Stockholm. Det är otillfredsställande när betydande delar av omvärlden inte uppfattar vår neutralitetspolitik som helt neutral. Jag finner därför att vi delvis har misslyckats, och jag vill säga till utrikesministern att det självfallet inte är något som gläder Kungl. Maj:ts opposition — det är något som vi djupt beklagar.

Herr talman! Jag gläder mig över den lågmälda tonen i vårt meningsutbyte, och jag tror att den bäst främjar den sakliga diskussion som vi alla eftersträvar i dessa frågor. Jag vill emellertid konstatera att utrikesministern nu gör en ny glidning i sitt svar. Han slår med all rätt fast att det inte råder några meningsskiljaktigheter i fråga om Vietnamhjälpen. Men så gör han ett raskt språng därifrån till att konstatera att det inte råder några meningsskiljaktigheter om Vietnampolitiken. Om Vietnampolitiken innefattar olika uttalanden från regeringens sida, inte minst från hans excellens utrikesministerns, då råder det inte samma grad av enighet.

Det var olika anföranden av ledamöter av samma regering men ganska divergerande i fråga om åsikter. Jag skulle, herr talman, som en invändning mot den förda utrikespolitiken och om de gjorda uttalandena vilja säga att det, sannolikt av inrikespolitiska skäl, varit en koncentration på Vietnam i den svenska debatten, vilket i och för sig är beklagligt. Nu kan man säga att Vietnam är en vattudelare inom opinionen, och det ligger mycket i det. Det rör ett krig som mer än de flesta upprört människorna, och detta med allt skäl, ett krig som framför allt har förts in i hemmen med hjälp av den amerikanska televisionen och den sydvietnamesiska televisionen men däremot som bekant icke med hjälp av Nordvietnams television. När jag säger att vår uppmärksamhet alltför mycket koncentrerats på Vietnam, så vill jag exemplifiera detta med ett citat ur ett tal av en afrikansk delegat vid FN:s generalförsamling i år. Han säger: »Av alla krig är detta det mest mördande och det mest omänskliga i världens historia: två miljoner döda på två år inom ett så litet område. Döden har orsakats av vapen, av sjukdomar, av hunger och utan någon hänsyn till ålder.

Men om Biafra har det varit mycket tyst från svensk sida. Detta har bidragit till att vi fått något felaktiga perspektiv på det historiska skeende som just nu utspelas.

Herr talman! Jag är ledsen över att behöva återkomma men skall fatta mig ganska kort. Först vill jag instämma i att riksdagen står bakom uttalandet om hjälp till Vietnam när stridshandlingarna är avslutade. Det finns i tryck, och inga delade meningar råder på den punkten. Självklart står riksdagen också bakom hjälpen till Biafras lidande människor. En fortsatt hjälp till lidande människor är väl i överensstämmelse med allas vårt engagemang i en värld som ser ut som den gör. Det är emellertid främst en annan sak som korrigeringen nu gäller. Hans excellens utrikesministern nämnde att vi alla — utom en viss namngiven ledamot i denna kammare — skulle stå bakom erkännandet av Nordvietnam. Det är väl riktigt att vi står bakom att Sverige en dag skall göra det. Däremot var det betydande åsiktsskillnader om tidpunkten för erkännandet. Utrikesministern har naturligtvis alldeles rätt i att den amerikanska utrikesledningen — realistisk som alla utrikesledningar bör vara — självfallet ser mer till handlingar än till låt oss säga föredrag eller repliker. Men vad den amerikanska utrikesledningen torde ha fäst sig vid var — det kan väl de ledamöter av utrikesutskottet som var närvarande i Washington och är med i kammaren här i dag bekräfta — att samtidigt som erkännandet av Nordvietnam gjordes, frös man ned förbindelserna med Sydvietnam. Det kanske förhåller sig så, som en ledande tjänsteman i State Department framhöll vid denna konferens med «utrikesutskottet, att svenska regeringen tydligen inte är intresserad av informationer från Sydvietnam. Då förstår vi det hela bättre.

Herr talman! Trots vad herr Ferdinand Nilsson sade till sist vill jag säga något i anslutning till de reflexioner han anförde i fråga om beskattning av utlandsresor eller avgiftsbeläggning av utlandsresevaluta. Vid årets riksdag har behandlats motioner beträffande skatt på utlandsresor.

Utskottet talade också om de internationella åtaganden som jag har nämnt i mitt svar i dag och som herr Nilsson också berörde, vilka skapar hinder mot åtgärder på det här området. Enligt utskottet väger dessa hinder dock lätt mot exempelvis de kontrollproblem som den nordiska passfriheten medför. Utskottet hade den meningen att en beskattning sådan som den föreslagna förutsatte en total passkontroll i förening med en utbyggnad av tullkontrollen, för att privat utförsel av valuta skulle kunna förhindras. Vidare pekade utskottet på att den statliga kontrollen över affärslivets utlandstransaktioner måste göras ännu mera effektiv och därmed mera detaljerad och rigorös än för närvarande för att hindra utförsel av valuta för turiständamål den vägen. Vidare vållar de utländska turisterna vissa problem i det här sammanhanget. Eftersom herr Nilsson upprepade de åsikter om beskattning på det här området som han fört fram tidigare, har jag velat upprepa också vad riksdagen tidigare har sagt i frågan.

Herr talman! Jag skall inte här ge mig in i någon debatt om bevillningsutskottets betänkande, som tidigare har godkänts av riksdagen. Men vad herr Ferdinand Nilsson tog upp i polemik mot utskottet och inte mot mig i fråga om den nordiska passfrihetens betydelse i detta sammanhang tycker jag ändå att jag måste säga någonting emot. Vi har ju på grund av den nordiska passfriheten för närvarande inte någon gränskontroll mellan Sverige och övriga nordiska länder som skulle kunna begagnas vid denna typ av reglering. Ett förbud skulle därför lätt kunna kringgås genom att svenskar for över till Danmark, Norge eller andra länder, om inte en ny kontroll infördes, vilket vi helst vill slippa.

Herr talman! Bakgrunden till det föreliggande lagförslaget på skatteområdet är den betydande minskning av vår valutareserv som har skett under det senaste året. Herr Ferdinand Nilsson har nyss med stor elan framfört sina synpunkter härvidlag. I det uppkomna läget har finansministern känt sig tvingad att ingripa mot vissa tendenser till kapitalflykt och till skatteflykt, och därvid har han slagit ned på pensionsförsäkringar i utländska bolag, där risken för skatteflykt har visat sig vara påtaglig.

Finansministern har i angivna syfte föreslagit att rätten till avdrag för premier för s.k. P-försäkring som meddelas i utomlands bedriven försäkringsrörelse avskaffas. Det är egentligen ingen elegant lösning som föreslås. Den är diskutabel, men det hela är — som finansministern brukar uttrycka det — en svår materia. Vi gör ett ingrepp i en ordning som hittills i huvudsak har fungerat väl. Först en allmän anmärkning. Penningen är ett särdeles fluidum. Valutarörelserna länderna emellan följer den internationella handeln och behovet av betalningar för olika ändamål. Om ett valutautflöde i större skala kommer i gång, som på sistone skett i vårt land, tränger det sig oemotståndligt fram på olika vägar. Bygger man fördämningar på ett ställe bryter det sig i stället fram på ett annat. Det är ingen enkel match detta, att stänga inne penningen. Vi skall därför inte göra oss alltför stora förväntningar beträffande resultatet av nu vidtagna åtgärder, för så vitt inte förtroendet för den svenska ekonomin utomlands och inomlands återställes. Alltför drastiska restriktioner för betalningarna kan leda till att förtroendet ytterligare undermineras. Jag upprepar vad jag sade här för någon vecka sedan att valuta är ytterst förtroende. Här först kanske en randanmärkning. Vi får inte blunda för att propositionen genom sin utformning får en mindre tilltalande effekt i visst hänseende. Effekten blir att Sverige när det gäller utländska pensionsförsäkringar tagna av utlänningar blir ett nytt Schweiz — ett nytt skatteparadis — för denna kategori. Den utländske medborgaren har kunnat göra avdrag för premien i sitt hemland. Nu slipper han betala skatt på utfallande ersättningsbelopp i Sverige, när han bosätter sig här. Vi skapar med andra ord exakt samma situation gentemot andra länder, som vi tidigare har kritiserat dessa för. Medaljen har alltså även en baksida. Jag ställer frågan: Hur går det att förena de föreslagna bestämmelserna med våra utländska dubbelbeskattningsavtal och med OECD:s liberaliseringskod? Reservanterna vid reservation 1 — de tre musketörerna från moderata samlingspartiet — har ansett att man borde kunnat gå något försiktigare fram för att inte kollidera med internationell praxis och inte onödigtvis isolera vår ekonomi.

Genom sådana föreskrifter skulle, enligt vår mening, kapitalflyktsrisken i görligaste mån elimineras. Vi skulle få vissa garantier — ganska långt gående — mot missbruk. Vi reservanter anser också att försäkringar tagna på grund av tjänst helt bör undantagas. Här är det inte fråga om någon skatteflykt i egentlig mening. Det är utlandssvenskar, ofta anställda i svenska dotterföretag, som drabbas. Kammarrätten har i sitt remissyttrande anfört att den föreslagna lagbestämmelsen i denna del skulle komma att strida mot pågående utveckling mot en fri arbetsmarknad i Europa, en fri internationell konkurrens och en fri arbetsfördelning mellan länderna. Här räcker det inte med en dispensregel. Vi har också fogat en reservation 2 till betänkandet. Principiellt anser vi reservanter — samtliga utskottsledamöter från oppositionspartierna — att lagstiftningen inte bör ha retroaktiv verkan. Medborgaren bör ha garanti för att en transaktion, som är fullt laglig den dag den görs, inte genom statlig lagstiftning blir olaglig i efterhand. Det finns människor som i förlitande på gällande skattelagstiftning tecknat försäkringar i utlandet. Sådana försäkringar bör rimligen inte angripas. I vilket fall som helst anser vi reservanter att äldre bestämmelser bör gälla för P-försäkring som meddelats utomlands före den 18 november 1969, d.v.s. den dag då propositionen bordlades i riksdagen. Detta kan nödvändiggöra en uppdelning av premien på en P-försäkring och en K-försäkring. Reservation 3 tar sikte på en helt annan fråga, som egentligen inte alls berör det ämne som propositionen omfattar. Det gäller nämligen den inhemska tjänstepensionen, utformad enligt det s.k. ITP-systemet. Regeln är att tiden för utbetalningar av ålderspensionen inte må understiga fem år. Reservanterna begär en utredning och vill ha utvidgad avdragsrätt. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3, under vilka jag står som första namn, och reservation 2, där herr Lundström står som första namn.

Herr talman! Vid utskottsbehandlingen har vi från folkpartiet kunnat ansluta oss till propositionens förslag i allt utom när det gäller ikraftträdandet. Rent principiellt motsätter vi oss en retroaktivt verkande lagstiftning. Den frågan har vi diskuterat här flera gånger tidigare. Det har gjorts vissa undantag förr, och det har inte skett utan protester. Jag tycker också att det har varit berättigade protester. Även nu motsätter vi oss i princip en retroaktivt verkande lagstiftning. Att vi har gjort ett avsteg från principen att lagen inte skall träda i kraft tidigare än då beslutet fattats beror för det första på att det är fråga om en kompromiss och för det andra på att propositionen var offentlig den dag då den lades fram för riksdagen. Det torde inte då ha rått något tvivel om att den skulle komma att bifallas. I propositionen föreslogs en retroaktiv tillämpning från och med den 1 januari 1969, och så snart förslaget i propositionen blivit känd bör alla ha fått klart för sig att försäkringsavtal som tecknades i fortsättningen kunde komma att bedömas enligt de nya reglerna.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

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att det bland partierna i princip råder enighet om att det är nödvändigt att vidta någon åtgärd mot vad som här förekommit och som i betydande utsträckning innebär skatteflykt, mer eller mindre, från stat och kommun. Jag vill dessutom betona att frågan om dessa försäkringar i utländska bolag berör relativt få människor.

Den siffran säger en hel del. När det gäller försäkringar av den karaktär vi nu diskuterar — försäkringar i utländska bolag — är det framför allt viktigt att vi inte har någon kontroll över dessa försäkringar och att vi därför inte heller har några möjligheter att bedöma om det är legala försäkringar, som vi kan få skatt på en gång i framtiden, eller inte. Det finns en promemoria upprättad av finansdepartementet som kan ge en viss belysning av storleksordningen på dessa affärer, För åren 1967 och 1968 har en länsstyrelse lämnat uppgifter om sju fall av pensionsförsäkringar i utländska bolag. I ett fall hade vederbörande en nettoinkomst på 1 300 000 kronor och tog en försäkring med en engångspremie på 1 miljon kronor. Sedan sjunker skalan, och jag skall inte trötta med att räkna upp alla siffrorna. Men de sju nämnda inkomsttagarna hade en sammanlagd inkomst på 3 666 000 kronor, och deras försäkringspremier uppgick under dessa år till 2 368 000 kronor. Det är alltså betydande belopp som det här är fråga om, och det kan inte vara något svenskt intresse att avstå från att vidta åtgärder. Det kan vara riktigt som herr Gösta Jacobsson sade att man inte kan stänga in pengarna eller valutorna, vilket uttryck man använder. Men om vi har en skattelagstiftning, där vi alla erkänner att skattetrycket är hårt, är det självfallet angeläget att inte vissa inkomsttagare slipper ifrån alltför stora belopp. Vi måste med andra ord söka få rättvisa försäkringsrörelse i beskattningen så långt detta över huvud taget är möjligt. Självfallet medför en sådan lagstiftning som denna alltid komplikationer. Jag erkänner att den föreslagna lagstiftningen inte är utan skönhetsfläckar. Men det är som en ledamot i bevillningsutskottet sade till mig för ett par dagar sedan, att då man inte är i stånd att föreslå någon annan åtgärd måste man acceptera denna olägenhet. Nu tror jag aldrig att utvecklingen blir den som herr Jacobson trodde, nämligen att Sverige skulle bli ett så attraktivt land för utländska försäkringstagare att de skulle flytta hit när de får sina pensioner. I så fall blir skadan för övrigt inte så stor. De nya bestämmelserna kommer att täppa till en lucka i vår skattelagstiftning. Så långt jag har funnit är samtliga partier i princip ense om det angelägna häri. En annan sak är att det inte är trevligt att besluta om en retroaktiv lagstiftning. Men i vissa lägen tvingas man — tyvärr — att bryta mot principerna. Här har som sagt förekommit sådant som vi vill stoppa så snart som möjligt. I den mån denna nya lagstiftning kan bidra härtill fyller den en verkligt angelägen uppgift. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i samtliga punkter.

Ärade kammarledamöter! Antalet under höstsessionen behandlade ärenden har varit större än under någon tidigare höstsession. Detta har förvisso givit utskotten mycket arbete. I kamrarna har dock den ofta besvärande anhopningen av ärenden mot sessionens slut kunnat så gott som helt undvikas. T. o. m. fredagarna har kunnat lämnas helt fria från arbetsplena, och kvällsplena har i höst erfordrats endast tre gånger. På det hela taget har höstsessionen haft ett lugnt förlopp, även om vissa utrikespolitiska frågor vållat en intensiv och delvis skarp debatt. Jag vill uttala ett tack för ert arbete i utskott och kamrar och också ge uttryck för en förhoppning att arbetet under nästa år skall kunna planläggas så, att riksdagen ges rimliga möjligheter också i tidshänseende att fullgöra granskningen av Kungl. Maj:ts förslag och av initiativ inom riksdagen. I och med denna session lämnar sex av våra kolleger riksdagen. Jag har redan tidigare haft tillfälle att rikta några avskedsord till fyra av dem, som inte under någon särskilt lång tid har varit ledamöter av denna kammare. Jag vill begagna detta tillfälle att önska dem en fortsatt gagnelig verksamhet på andra områden. Två av dem som nu lämnar kammaren kan väl med rätta betecknas såsom veteraner, även om en av dem kanske inte varit ledamot av riksdagen så värst länge. Den förste är herr Lundström, som efter 17 riksdagar nu lämnar oss. Jag beklagar att vi inte får se honom nästa år. Hans ansikte och hans gestalt har blivit en så gott som integrerande del av denna kammare. Själv har jag under fem år tjänstgjort under hans milda färla såsom en man i ledet under hans tid som gruppledare för folkpartiet, och jag har goda minnen från denna tid. Vi har väl alla uppskattat hans saklighet, hans kunnighet och hans vänsälla väsen. Vi önskar honom ett välgörande otium, som säkerligen dock kommer att fortfarande vara förenat med en hel del arbete. Lycka till! Den andre är statsrådet Kling — förutvarande statsrådet Kling, numera ambassadören Kling, som just i dagarna avlämnat sina kreditivbrev till Hans Maj:t Konungen av Danmark och som väl kanske inte tillhört kammaren så länge men länge uppträtt i kammaren. Vi kommer säkert också att sakna honom, hans saklighet och hans stora kunnighet. Också han har många och hjärtliga vänner i denna kammare. Till sist ber jag att få önska kammarens ledamöter en god och angenäm helg och ett gott nytt år utan alltför mycket förtärande av den svenska feta julmaten.
Herr talman! Kammarens ledamöter ber att få tacka för de erkännsamma ord som herr talmannen riktat till oss för det arbete vi utfört under denna session. Herr talmannen konstaterade att vi har undgått långa och tröttsamma plena trots att antalet ärenden i år varit större än tidigare. Jag finner ingen annan förklaring till att vårt arbete löpt så smidigt än att herr talmannen och hans medhjälpare har planerat arbetet på ett föredömligt sätt. Vi hoppas att herr tal mannen under det år vi har framför oss ådagalägger samma skicklighet som han har gjort under innevarande år för att leda vårt arbete. Vi vill önska herr talmannen en fridfull jul och ett gott nytt år.
Med tack till mina medarbetare, vice talmännen och kansliet, som utfört ett utomordentligt arbete, förklarar jag härmed 1969 års riksdags höstsession avslutad.